Fru talman! I reservation 2 som fogats till finansutskottets betänkande 1 tar vi från centerns sida upp frågor som rör konkurrensen mellan privat och offentlig sektor. Vi tycker att det är viktigt att det finns en omfattande fri konkurrens mellan privat och offentlig verksamhet. Ett sätt att uppnå detta kan vara att öka utnyttjandet av entreprenader i den offentliga verksamheten. Vi tycker dock att det är fel att direkt ge några direktiv till kommunerna, eftersom vi anser att kommunerna själva skall kunna fatta sådana beslut utan pekpinnar från riksdagen. Detta är ungefär vad reservation 2 från centern innehåller. När det gäller regionaloch sysselsättningspolitiska motiv för offentlig upphandling vill jag säga följande. Den ordning vi har i dag tillkom 1973. Då beslöts att myndigheter inom ramen för gällande upphandlingsbestämmelser bör medverka till att en ökad del av upphandlingen läggs ut hos företag i de fyra nordligaste länen. Man avsåg alltså inte hela Norrland, utan endast de fyra nordligaste länen. Gävleborgs län ligger i Norrland men hör inte till de fyra nordligaste länen. Beslutet innebär att företag i de fyra nordligaste länen skall ges företräde då anbud bedöms vara likvärdiga. Fru talman! Jag tycker att utskottets skrivning på s. 9 är ganska tvivelaktig. Man hävdar där att det finns flera län i Sverige som har en arbetsmarknadssituation som liknar t.ex den i Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. Där sägs också att arbetslösheten i Norrbottens län har varit ännu högre. Jag vill erinra kammaren om att Gävleborgs län ofta har kommit på andra plats efter Norrbottens län, som haft den sämsta arbetsmarknadssituationen. Så har det varit under lång tid. Jämförelsen med Västernorrland, Jämtland och Västerbotten är inte riktigt adekvat. Utskottet säger vidare att detta leder utskottet till slutsatsen att man inte skall utnyttja den statliga upphandlingen som regionalpolitiskt medel, trots att detta sker i dag. Menar utskottet att man skall upphöra att tillämpa de regler som finns? Utskottet hävdar att det finns andra och mer effektiva sätt att bedriva regionalpolitik. Det är synd att man från regeringens sida inte har visat några exempel på den handlingskraft man borde ha. Vi framför i vår motion och i den reservation som fogats till betänkandet att det stöd som kan komma de fyra nordligaste länen till godo också skall komma det femte Norrlandslänet, Gävleborgs län, till godo. Detta är innehållet i vår reservation 6. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 2 och 6.

Fru talman! Detta betänkande handlar om ett antal motioner som innebär ett enda stort angrepp på den offentliga sektorn. Andemeningen i dessa motioner är att den offentliga sektorn skulle vara ineffektiv, improduktiv, dyrbar och byråkratisk och att det skulle bli både billigare, effektivare och bättre med privat konkurrens, entreprenadverksamhet och utförsäljning av statliga bolag. Det är med andra ord samma gamla kapitalism som alltid. För de fria marknadskrafternas anhängare är den offentliga sektorn bara en marknad bland andra, en marknad där det privata kapitalet ännu inte fått tillfälle att komma in i full utsträckning. För oss i vänsterpartiet kommunisterna är den offentliga sektorn inte i första hand en spekulativ marknad utan ett område där vi solidariskt skall bidra för att tillgodose gemensamma behov. Vi har där devisen: Av var och en efter förmåga, till var och en med hänsyn till behov. Det tycker vi skall gälla. Då blir det också alldeles självklart, att om den offentliga sektorn förutom att tillgodose de gemensamma behoven också skall ge vinst och utdelning till privata intressen, måste det innebära att verksamheten blir antingen dyrare eller sämre, i värsta fall bådadera. I själva verket är det, tvärtemot vad t.ex. Rune Rydén menar, svårt att hitta exempel på att privat verksamhet skulle vara vare sig bättre, billigare eller effektivare än den verksamhet som är politiskt styrd och skattefinansierad. Däremot finns en hel del exempel på motsatsen, både i utlandet och i Sverige. Jag tänker t.ex. på USA, som väl är det land som har privatiserat allra mest. Jag tror att inte ens moderaterna ser t.ex. det amerikanska sjukvårdssystemet som ett föredöme för oss i Sverige. Vi har Malmö på närmare håll, där man under de senaste åren efter borgerliga beslut har sålt ut och privatiserat stora delar av den offentliga verksamheten och där man nu har stora ekonomiska problem. Detta med produktivitet inom offentlig sektor är mycket intressant. Hur mäter man den? Det skulle vara intressant att höra hur moderater och folkpartister menar att produktiviteten i skolan skall öka. Skall det ske genom att man har fler elever i mindre klassrum? Eller skall det ske genom att man ger eleverna högre betyg? Hur mäter man produktiviteten i t.ex. hemtjänsten? Ökar man produktiviteten genom att ge vårdbiträdena fler pensionärer att springa till? Dessa exempel visar att det är oerhört svårt att mäta produktivitet inom offentlig verksamhet. Det är alltså svårt att säga att den har blivit sämre. Däremot kan man anlägga andra aspekter på offentlig upphandling. Jag tänker då på möjligheten att lägga regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska motiv bakom offentlig upphandling. Utskottet har i betänkandet kommit till slutsatsen att man inte skall kunna utnyttja statlig upphandling som ett regionalpolitiskt instrument. Det tycker vi från vänsterpartiet kommunisterna är fel, och vi har därför reserverat oss på den punkten. Den regionala obalansen är fortfarande alldeles för stor. Statliga myndigheters och kommuners möjligheter att styra upphandlingen skulle kunna vara ett led bland många i arbetet för att motverka denna obalans. Det finns även andra skäl att lägga regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska motiv bakom statlig upphandling mot bakgrund av den omläggning av tekopolitiken som finansminister Feldt har aviserat. En fullständig avveckling av tekorestriktionerna och importhindren förutspås. Kontentan av en sådan omläggning skulle kunna bli att de soldater som vi har debatterat här på förmiddagen i framtiden får klä sig i uniformer tillverkade av barn i tredje världen under urusla betingelser med dålig arbetsmiljö och låga löner. Att i den fria konkurrensens namn och för att till varje pris få lägsta kostnad acceptera förhållanden i andra länder som vi i Sverige har lämnat för femtiotalet år sedan är något som vi i vpk inte kan gå med på. Därför har vi godtagit en socialklausul i normerna för den statliga upphandlingen. Vi anser att det bör ligga regionaloch sysselsättningspolitiska motiv bakom offentlig upphandling. Det är också anledningen till att vi tycker att det behövs en översyn av den nu gällande upphandlingsförordningen. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 7 från vänsterpartiet kommunisterna.

Fru talman! Jag yrkar bifall till miljöpartiet de grönas reservation beträffande konkurrens mellan privat och offentlig sektor. Den solidariska sektorn är en viktig del av det svenska samhället. I dag finns det starka krafter som aktivt vill rasera ett långt och träget solidariskt arbete. Skälet är kortsiktig ekonomisk effektivitet som sägs stödja mångfald och valfrihet. Det finns en stor fara att denna politik leder till att de med god ekonomi får en bättre service och valfrihet och de med klen ekonomi får det sämre. Detta är tvärtemot en fin svensk solidarisk tradition och miljöpartiet de grönas politik. Att den offentliga sektorn måste leva i tiden är klart. Det vill miljöpartiet de gröna gärna medverka till. Den offentliga sektorn måste effektiviseras och förbättras. Miljöpartiet de gröna anser att skalan i den offentliga sektorn ofta är ett problem. Här bör man kunna utnyttja de fördelar som man har vunnit inom näringslivet genom divisionalisering. Genom denna har människor blivit mer engagerade, och deras kreativitet har utvecklats. Miljöpartiet de grönas åsikt är att det skall kunna gå att kombinera en solidarisk offentlig sektor med engagemang och kreativitet. Den solidariska sektorn är byggd på folklig grund och bör därför vara folkstyrd om än inte alltid folkägd. Beträffande den regionaloch sysselsättningspolitiska hänsynen till offentlig upphandling vill jag yrka bifall till miljöpartiets reservation. Att värna vår natur och miljö är en av grunderna för miljöpartiet de grönas politik. Den offentliga upphandlingen kan i detta sammanhang spela en stor roll. De regionala obalanserna i Sverige är stora och kraftigt ökande. De måste minskas, och här kan den offentliga upphandlingen spela en stor roll. Sverige är i dag ett utomordentligt sårbart land, och sårbarheten ökar. Att minska den är viktigt, och i detta sammanhang kan den offentliga upphandlingen spela en nyckelroll. Miljöpartiet de gröna hävdar därför att det är viktigt att reglerna för offentlig upphandling ändras så att den offentliga upphandlingen kan användas som ett gott instrument för att lösa miljöproblemen, rätta till de regionala obalanserna och minska sårbarheten.

Fru talman! Det som vi nu behandlar med anledning av finansutskottets betänkande om offentlig upphandling börjar bli en följetong. Senast hösten 1986 behandlade vi frågor av samma karaktär som i dag, och framgångarna för motionärerna är inte större i dag, eftersom den uppfattning som utskottsmajoriteten haft tidigare står sig väl även i dag. Fru talman! Först så yrkar jag avslag på samtliga reservationer. Jag skall nu övergå till att kommentera de olika yrkandena. Kraven på konkurrens mellan privat och offentlig sektor känner vi väl till sedan tidigare.

Fru talman! En sak bör man emellertid lägga märke till i detta sammanhang, nämligen att kraven på en privatisering knappast ställts av konsumenterna, dvs. de som använder sig av den offentliga sektorns tjänster. Kraven har i stället ställts i producentledet, dvs. inom det privata näringslivet. Och det är säkert ingen slump att privatiseringskraven börjat drivas vid en tidpunkt då det finns gott om pengar ute i företagen. Det handlar, enkelt uttryckt, om en jakt på nya lönsamma marknader för penningplacerare. I ett rikt land som Sverige erbjuder den sociala sektorn onekligen stora potentiella förtjänstmöjligheter. Det är därför inte förvånande att blickarna söker sig dit. I USA, som har nämnts här tidigare, sköts en stor del av de sociala tjänsterna i privat regi. Denna sektor är just nu mer attraktiv för penningplacerare än industrisektorn. Det är med andra ord förhoppningen om egna vinster som styr kampanjen för en privatisering av de sociala tjänsterna. Av det kan man snabbt dra slutsatsen att privata etableringar bara skulle komma till stånd i de fall de gav avkastning på det insatta kapitalet. Det betyder att en stor del av de nyttigheter som den offentliga sektorn i dag tillhandahåller då inte alls skulle komma att produceras. Man må nämligen ha vilken uppfattning som helst om det moraliskt försvarbara i att tjäna pengar på sociala behov, men oberoende av vilka värderingar man har på den punkten kan man ändå konstatera att vinstkravet primärt styr verksamheten i enlighet med vad som är lönsamt för producenten. Många människor skulle därför finna att de i ett privat system varken skulle få bättre service eller större valfrihet. Fru talman! Vi anser att en väl fungerande offentlig sektor i själva verket är en avgörande förutsättning för en framgångsrik välfärdspolitik. Förnyelsearbetet i den gemensamma sektorn har ökat effektiviteten och förbättrat kvaliteten. För arbetarrörelsen är det, och har alltid varit, en självklarhet att så grundläggande mänskliga och sociala nyttigheter som vård och omsorg måste tillkomma alla medborgare på lika villkor och fördelas efter individens förutsättningar och behov, inte efter hans ekonomiska resurser. Metoden för att förverkliga de målen har varit att bygga ut just den offentliga sektorn. Vi har vid dessa tillfällen emellertid även understrukit att det självfallet finns områden av tjänsteproduktioner, främst tekniska, där det finns få invändningar mot privata alternativ. Vi delar inte det synsätt som framförs, nämligen att den monopolställning som i dag karakteriserar många affärsverksamheter och som återfinns även inom andra delar av den offentliga sektorn nästan aldrig kan försvaras. Vi anser att det är av stor vikt för de enskilda människorna att kunna få någorlunda likvärdig service till samma kostnad oavsett var i landet de bor när det gäller områden som järnvägs-, postoch telekommunikationer, som är av stor vikt för medborgarna. Effektivitetsvinsterna med en privatisering av de sociala tjänsterna kan alltså ifrågasättas. Även ordet privatisering är diskutabelt. Avkommunalisering kanske är det rätta. Jag skulle i detta sammanhang vilja ställa en fråga till folkpartiets företrädare i debatten. Bengt Westerberg sade under valrörelsen den 21 augusti i Dagens Nyheter bl.a.: ”En politisk debatt där man vet hur det förhåller sig men medvetet försöker bluffa, den tycker jag hjärtligt illa om, och den förekommer hos så gott som alla partier.” Bengt Westerberg exemplifierade med centern och moderaterna. Han uttalade bl.a. följande: ”Moderaterna talar aldrig om att med deras politik kommer kraftiga nedskärningar att krävas i vård och omsorg.” Min fråga till folkpartiets representant Lars De Geer är: Är det de nedskärningar som det talas om i den gemensamma reservationen ni ställer er bakom? För närvarande pågår ett omfattande arbete med att åstadkomma en för kommunerna enhetlig redovisning, men det finns en mängd avgränsningsproblem som måste lösas innan man kan gå över till den redovisning som begärs såvida den skall ges på ett tillfredsställande sätt. För övrigt ligger det i kommunernas eget intresse att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Däri ingår också att pröva vilka delar av verksamheten som kan bedrivas effektivare i privat regi. När riksdagen behandlade regeringens förslag angående riktlinjer för den offentliga upphandlingen, godtog riksdagen de angivna riktlinjerna. Visserligen har, vilket också har sagts här i debatten, näringsfrihetsombudsmannen vid några tillfällen uttalat kritik mot vissa kommuners sätt att upphandla varor och tjänster. Men för dagen anser utskottsmajoriteten det inte vara befogat med en lagreglering. När det gäller regionaloch sysselsättningspolitiska motiv för offentlig upphandling har utskottsmajoriteten sagt att det är olämpligt att statliga myndigheter åläggs att göra bedömningar av politisk natur. I förarbetena till upphandlingsförordningen uttalas att det vid likvärdiga anbud från företag inom de fyra nordligaste länen och annat företag skall ges företräde åt förstnämnda företag. Sådana hänsyn får dock inte tas av GATT-upphandling. Det finns således två villkor som måste vara uppfyllda för att en upphandling skall gå till de fyra nordligaste länen. För det första skall ett anbud vara likvärdigt med övriga anbud vid givet projekt. För det andra gäller inte Norrlandsregeln för myndigheter som är bundna av GATT-avtalet. Det innebär att Norrlandsregeln inte gäller projekt av storleksordningen 1 milj.kr. eller mer, som upphandlas av praktiskt taget samtliga större myndigheter och deras regionala och lokala enheter. Fru talman! Det finns, som vi även satt på pränt, flera län som har arbetsmarknadssituationer som liknar den i t.ex. Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. I Norrbottens län har arbetslösheten regelmässigt varit högre. Om man skall åsidosätta upphandlingsförordningen i alla regioner som vid en viss tidpunkt uppvisar en arbetslöshet som ligger i nivå med den i dessa län, skulle den grundläggande principen om affärsmässighet vid upphandling sättas ur spel i alltför stor utsträckning. I en motion talas det om arbetslösheten i mitt hemlän, Gävleborgs län. Då vill jag påpeka att arbetslösheten 1987 var nära 5 96. I dag, med den regering vi har och med vad den har uträttat, ligger arbetslösheten på 2,2 96. Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Till Carl Frick från miljöpartiet vill jag säga att vi i folkpartiet vill finansiera den offentliga servicen genom skatter och avgifter så att kostnaden blir lika för alla medborgare. Men när jobbet skall göras behöver det inte göras i offentlig regi, utan man skall låta ett val föreligga mellan offentlig regi och privat konkurrens. Det är alltså inte fråga om att låta plånboken styra vem som har råd att utnyttja offentlig service, utan det är fråga om hur effektivt arbetet görs. Iris Mårtensson säger att det inte är konsumenterna som klagar på den offentliga sektorn utan producenterna. Nej, jag vill påstå att det inte är någondera av dessa utan det är vi skattebetalare, som skall bära upp den dyraste offentliga sektorn i hela världen. Som skattebetalare har vi rätt att ställa krav på att den offentliga sektorn sköts så effektivt som möjligt. Ju större andel av landets produktion som ligger i den offentliga sektorn, desto viktigare blir kravet på effektivitet. Vi i folkpartiet och moderaterna har den uppfattningen att konkurrens skapar effektivitet, medan monopol och skyddad egenregiverksamhet skapar ineffektivitet. Vi angriper i och för sig inte alls den offentliga sektorn, för den är ju förfärligt viktig och någonting som vi inte klarar oss utan. Många delar av den sköts alldeles utmärkt, men eftersom den utgör en så stor del av vår ekonomi måste den skötas effektivt. Detta efterlyser vi. Iris Mårtensson tog upp ett uttalande av Bengt Westerberg i augusti. Han sade att många partier vet hur det förhåller sig men bluffar före valet. Vad han avsåg är borgerliga förslag som senare har tagits upp av regeringen. Vii folkpartiet föreslog att restriktionerna för tekoimport från u-länderna skulle tas bort. I valkampanjen sade socialdemokraterna nej. Nu har socialdemokraterna lagt fram ett förslag med den innebörden. Vi sade att det var nödvändigt av finansiella skäl att minska räntesubventionerna till bostäder. I valkampanjen beskylldes vi för att missgynna hyresgästerna genom att vilja höja hyrorna. Nu har socialdemokraterna själva lagt fram ett förslag som innebär just detta. Beträffande marginalskatterna sade vi att vi inte har råd att ändra marginalskattesatsen för inkomstlägen med årsinkomst på 70 000 kr. och lägre. För det fick vi uppbära mycket hån före valet. I det socialdemokratiska förslag som nu har framlagts rör man inte marginalskattesatsen för inkomstlägen 70 000 kr. och lägre. Där menade Bengt Westerberg att man bluffar före valet för att sedan säga någonting annat efter valet.

Fru talman! Jag kan hålla med Iris Mårtensson om att den här debatten litet grand påminner om gamla skivbekanta. Det är en upprepning av vad som hände 1986. Vi kan väl inte övertyga varandra här i kammaren, men det finns ändå anledning att något fördjupa sig i ett par av de punkter som jag tog upp i mitt anförande. Vi ifrån moderat håll har varit och är fortfarande förespråkare för en stark och effektiv offentlig sektor, även om vi vill ha den något mindre i volymen än den är för närvarande. Vi är klart oroade över den situation som råder, nämligen att vi har en väsentligt lägre produktivitet i Sverige inom den offentliga sektorn än i våra omgivande grannländer. Vad är det som gör att man är effektivare i Danmark och Norge än i Sverige? Det har inte Iris Mårtensson på något sätt försökt besvara. Vi tycker att vi skall ha en väl fungerande offentlig sektor. Jag sade i mitt anförande, och jag ber att få upprepa det: En väl fungerande offentlig sektor är i själva verket en avgörande förutsättning för en framgångsrik välfärdspolitik. Vi tycker därför att det är viktigt att den offentliga sektorn sätts under konkurrens och att den utvecklas genom konkurrens så att den på ett smidigt sätt kan anpassa sig till nya, bättre och mer serviceinriktade former än för närvarande. Sedan tror jag inte alls på det Iris Mårtensson sade om att det intresse som nu finns skulle bero på att företagen har särskilt mycket pengar. Det skulle jag gärna vilja ha bevis på. Att privata etableringar enbart skulle komma till stånd där det finns möjligheter att tjäna pengar är en självklarhet. Det är just det som är förutsättningen för att man skall starta. Man kan göra det därför att den offentliga sektorn på många områden inte har fungerat särskilt effektivt. Här finns stora möjligheter till förändringar, utveckling, som alla människor i Sverige kan dra fördel och nytta av.

Fru talman! Folkpartiets Lars De Geer säger att det är skatterna som betalar verksamheten och att fri konkurrens gör att vanliga människor kan få mer och kan välja fritt. Jag kan garantera Lars De Geer att i Västerbottens inland, varifrån jag kommer, är det fria val som Lars De Geer talar om en schimär. Det finns inte en chans att en elev i Sorsele kan välja en privat skola, inte ens i folkpartiets Sverige. Det finns inte en chans att välja den läkare man vill om man bor i ett glesbygdsområde. Där är det bara den offentliga verksamheten som garanterar att man som svensk medborgare har rätt till den vård man behöver utan att plånboken får styra. Sedan vill jag säga till Rune Rydén att den offentliga verksamheten inte alls är effektivare i Danmark och Norge än den är i Sverige. Det finns inga siffror som visar det, däremot finns det siffror som kan tolkas så beroende på vilket sätt man väljer att läsa siffrorna på. Jag har själv arbetat inom barnomsorgen och tagit del av många undersökningar som visar att barnomsorgen i Norge är så mycket billigare än i Sverige. Men då ser man inte på vilket slags barnomsorg det finns i Norge och vilken kvalitet den har. Det är väldigt viktigt att man tar detta med i beräkningarna. Jag talade i mitt anförande förut om bl.a. hur man mäter produktivitet. I USA och i Sverige lägger vi ner ungefär lika stor del av bruttonationalprodukten på sjukvård. I Sverige innebär det att alla svenskar har en garanterad rätt till sjukvård. I USA innebär det att 60 miljoner människor saknar den rättigheten, i det USA där man har friheten att välja själv. Jag tycker det är ganska talande siffror.

Fru talman! Det är ganska klart att de motioner som kommit från de borgerliga partierna syftar till att plånboken i stor utsträckning skall styra i vårt svenska samhälle. Det finns i motionerna en ton som är ganska förskräckande. Den offentliga solidariska sektorn liknas närmast vid en hydra vars armar man ständigt skall hugga av. Detta känns mycket illa med tanke på det fantastiska arbete som utförs inom denna solidariska sektor. De människor som arbetar inom denna sektor mår dåligt av den hetskampanj som man driver mot de människor som arbetar där. Det tycker vi är utomordentligt tråkigt. Det får inte vara så att det är plånboken som styr. En av grunderna för miljöpartiets politik är att vi skall se till att de utsatta grupperna i Sverige får den goda service de är berättigade till. Det finns en mycket stor fara för att hela det system som man från borgerlig sida försöker bygga upp slår sönder detta, och det tycker vi mycket illa om. Däremot är det väldigt viktigt att man försöker effektivisera verksamheten och få fram olika alternativ. Vi är mycket för olika former av kooperativa lösningar, som kan ge en variationsbredd i den offentliga sektorn. Men det viktiga är att vi folkvalda har en demokratisk insyn i hur den offentliga sektorn fungerar så att den ger det resultat vi vill ha. Ett krav på att allting skall vara affärsmässigt har framförts i den här diskussionen. Det är bara pengarna som skall styra, och det tycker vi är dåligt. Vårt samhälle på väg in i en lång rad av miljökatastrofer. Vi måste också se till det mycket mer långsiktiga perspektivet, när vi bedömer den offentliga sektorn och den privata sektorn så att vi inte glömmer bort att miljön är mycket hotad. Vi lever i ett mycket sårbart samhälle, och vi måste se till mer än kort ekonomisk vinning.
Fru talman! Jag kan kanske rikta ett tack till Lars De Geer, för egentligen håller han med mig när det gäller den fråga jag riktade till honom om huruvida han ställer sig bakom moderaternas nedskärningar. Han säger att det är något som man kommer till efter valet, och vi befinner oss ju faktiskt efter valet i dag. Moderaterna har tillsammans med folkpartiet avgivit en reservation, som jag vill sammankoppla med just det som folkpartiets ledare har sagt om att moderaterna aldrig talar om att med deras politik kommer kraftiga nedskärningar att krävas inom vård och omsorg. I dagens offentliga sektor kan exempelvis föräldrar till ett handikappat barn, ett barn som får lässvårigheter i skolan eller ett dagisbarn som behöver extra stöd för sin språkliga utveckling, begära extra stöd och hjälp av skolan och daghemmet, och de kan få detta som en rättighet utan att någon räknar på lönsamheten. I ett privat system där föreståndaren för daghemmet eller skolan har ett lönsamhetskrav på sig kan föräldrarna naturligtvis begära samma extra stöd. Men med största sannolikhet kommer många barn med särskilda problem att stötas ut ur det privata systemet. Detta betyder därutöver att elever och föräldrar hela tiden vägs på en lönsamhetsvåg där det ytterst är producentens lönsamhetsbedömning och inte konsumenternas behov som fäller utslaget. Servicen blir inte längre en rättighet, den blir något som man får bara om man kan betala för sig. Rune Rydén framhöll ju här att man självfallet skulle tjäna pengar. Förhåller det sig möjligen så som en av männen bakom projektet med Pysslingen sade när han fick frågan om man kunde tänka sig att även ta emot barn med särskilda behov: Ja visst, bara kommunen betalar extra för det?

Fru talman! Maggi Mikaelsson säger att det bara är den offentliga sektorn som kan garantera att skolor finns i våra glesbygder. Själv har jag i tre år utan framgång kämpat för att få en skola till Drevdagen, en glesbygd i norra Dalarna. Den där garantin skulle jag gärna vilja se i praktiken, Maggi Mikaelsson, och inte bara i teorin. Det är också så att vi i Sverige i praktiken inte har tillåtit nämnvärt många privata alternativ på skolområdet. Det finns alltså ingenting att jämföra med på skolområdet i Sverige, men det finns det däremot i andra länder, där privata skolor med stor framgång har tagit upp konkurrensen med offentliga skolor. Jag vill för Iris Mårtensson erkänna att vi i folkpartiet inte ställde upp på moderaternas krav före valet på att skära ner anslagen till den kommunala vården. Det var inte på vårt program. Men jag vill till både Maggi Mikaelsson och Carl Frick säga att en kommunal daghemsplats i Norge och Finland kostar ungefär 30 000 kr. per år. I Sverige lär en sådan i dag kosta 65 000 kr. perår. Det är klart att standarden sannolikt är avsevärt högre i Sverige än vad den är i Norge och Finland. Men är den verkligen dubbelt så hög, eller mer än dubbelt så hög i likhet med kostnaden? Jag har en bestämd känsla av att vi har en del att göra när det gäller effektivitet på de kommunala barndaghemmen. Skall det behöva kosta mer än dubbelt så mycket att sköta barn på daghem i Sverige än vad det gör i våra två grannländer i Norden? Det verkar helt orimligt för mig.
Fru talman! Med anledning av att Maggi Mikaelsson sade att det inte är effektivare i Norge vill jag bara säga att det antagligen är det, om man räknar i kronor och ören, vilket Lars De Geer också framhöll. I Norge har man dessutom, vilket Maggi Mikaelsson nämnde, en annan organisation. Det tycker jag är det viktigaste i sammanhanget. Man har nämligen en Prot. 1988/89:20 organisation som antagligen fungerar effektivare och det dessutom till en 9 november 1988 lägre kostnad än den vi har i Sverige. Är det så att Maggi Mikaelsson vill ha ett statiskt samhälle, där man inte kan tillåta sig någon förändring i den offentliga verksamheten? Det är i varje fall ett samhälle som jag inte vill ha. Jag tycker att det är skrämmande att ha en sådan statisk syn på samhället. När det sedan gäller de här olika galna uppfattningarna om USA så tycker jag att de inte ens är värda att kommentera. Maggi Mikaelssons kunskaper om det amerikanska samhället är inte ens rudimentära, enligt min uppfattning. Till Iris Mårtensson vill jag säga att tjäna pengar det kan man göra, och det tycker jag också är riktigt. Det är bara synd att Iris Mårtensson och socialdemokraterna inte förstått, att om det nu är så att privata företag kan tjäna pengar i konkurrens med den offentliga sektorn, så måste det vara något fel på den offentliga sektorns verksamheter. Jag tycker att socialdemokraterna skall vara öppna för den här konkurrensen och därmed också ge möjlighet till utveckling och stimulans för den här sidan av det offentliga samhället som skulle vara till båtnad och nytta för alla människor i Sverige.
Fru talman! När det gäller Drevdagen kan jag hålla med om att det kanske är beklagligt att det inte finns en offentlig skola där. Men det hindrar inte att någon privat skola inte heller skulle etablera sig där, om den hade lönsamhetskrav på sig. Jag tvivlar starkt på att så skulle ske. När det gäller den offentliga verksamheten i övrigt tror jag att vpk är ett parti som verkligen vill att det skall vara en progressiv och offensiv offentlig verksamhet. Vi är verkligen för förändringar. Vi kanske, vad det beträffar, är de som vill ha de största förändringarna. Rune Rydén tycker att min kunskap om det amerikanska samhället är mycket rudimentär. Då är det synd att han inte ids svara på min fråga, eftersom jag då skulle kunna lära mig litet mer. I det amerikanska samhället är det faktiskt så att många miljoner människor, närmare 50-60 miljoner människor, inte har tillgång till elementär sjukvård. Det här är inte någonting som jag har hittat på, Rune Rydén, utan det är fakta som går att hitta om man vill finna dem. Det är också så att 10 90 av bruttonationalprodukten används till sjukvårdens område i USA liksom i Sverige. Men för våra 10 96 får vi betydligt mer än vad man får i USA. Jag tycker också att det är viktigt att ställa sig frågan vad produktivitet inom offentlig verksamhet är för något. Vad är produktivitet inom skolan? Det skulle vara mycket intressant att få ett svar på det. Är det att ha fler elever i klassen? Rent ekonomiskt, i kronor och ören, blir det ju faktiskt så, att man får en högre produktivitet.
Fru talman! Vad som ligger för Rune Rydén är att det pågår en privatiseringskampanj, som är mycket diskutabel. Man underskattar det arbete som sker inom samhällssektorn. 83 Inte heller förstår jag Rune Rydéns resonemang att privata företag skulle vara mera kvalificerade och ha specialkompetens att tillföra den sociala sektorn. Jag förstår helt enkelt inte vad Rune Rydén menar, när han hävdar att man skulle kunna privatisera exempelvis på det sätt som man gjort i fråga om Pysslingenprojektet. Barnomsorgen skulle då förbilligas bl.a. genom lägre personaltäthet, anser man.

Fru talman! Frågan om USA:s viseringsbestämmelser har, så vitt jag förstår, varit uppe i kammaren till debatt tidigare ett antal år. Vpk har i år ingen motion i ärendet, men vi yrkar bifall till motion U307 av Ulla-Britt Åbark och Mats O Karlsson. Enligt folkrätten bestämmer varje stat själv vilka regler som skall gälla för inresa på dess territorium. Frågan gäller således inte att USA har visumtvång.

Det blir så obehagligt tydligt att USA i detta avseende behandlar Sverige som en icke jämbördig stat. Det blir också så obehagligt tydligt att vi utan att protestera finner oss i denna ojämbördiga behandling av våra medborgare. Som ett exempel på vad de här bestämmelserna rent konkret innebär vill jag nämna följande. Om en medlem av en kommunistisk eller annan organisation som av USA uppfattas som subversiv söker inresa till USA, hamnar den personen i USA:s åsiktsregister vid dess immigrationscenter i Frankfurt. Vilka svenska eller utländska organisationer som av USA räknas som subversiva är en statshemlighet, och det får vi inte veta. Om man hamnar i USA:s åsiktsregister finns man där för alltid. Man kan visserligen genom ett personligt besök på USA:s ambassad ansöka om att bli struken ur registret om man övertygande kan visa att man är en s.k. avhoppare. De nuvarande amerikanska visumbestämmelserna skrevs under det kalla krigets dagar för 36 år sedan. Hur många svenskar som under årens lopp hamnat i registret är förstås även det en hemlighet. Jag har mycket svårt att tro att Sverige gentemot något annat land än just USA skulle visa en sådan underdånighet och finna sig i en så ovärdig behandling av sina medborgare utan att protestera. Fru talman! De amerikanska viseringsbestämmelserna avkräver dem som söker visering besked om bl.a. politiska sympatier och partipolitisk tillhörighet. Dessa krav ligger inte i linje med de internationella deklarationer som antagits om förbud mot diskriminering på grund av politiska åsikter — deklarationer som även USA har biträtt. De strider också mot de avsnitt av ESK-dokumentet som syftar till att underlätta människors fria rörlighet över gränserna. Fru talman! Dessa argument borde vara tillräckliga som underlag för att vi Prot. 1988/89:20 skall kunna uppta förhandlingar med USA angående dess och våra visumbes 9 november 1988 tämmelser. Jag yrkar bifall till motionen i enlighet med den skrivning som finns i vår reservation.

Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande och avslag på reservationen. Jag kan vara mycket kortfattad eftersom, precis som vi nyss hörde, frågan om USA:s viseringstvång har behandlats i kammaren inte bara vid förra riksmötet utan flera gånger tidigare. Då liksom nu fanns en reservation som var signerad vpk. Det enda nya i den här frågan är egentligen att miljöpartiet i år har anslutit sig till reservationen. Utskottet finner alltså inte att något nytt har tillförts sakfrågan, och vi står fast vid det tidigare konstaterandet, som innebär att varje stat själv enligt folkrätten bestämmer vilka regler som skall gälla vid inresa på dess territorium. Det här är alltså en intern angelägenhet för USA. Självfallet vore en ömsesidig viseringsfrihet att föredra, men Sverige har faktiskt ingen möjlighet att, som det sägs i reservationen, inleda överläggningar med USA:s regering i den här frågan. Jag frågar mig också om hänvisningen till ESK-dokumentet är relevant i sammanhanget. Sammanfattningsvis: Det finns ingen rättslig grund för att kräva förändringar av de amerikanska reglerna.

Herr talman! Jag har tidigare i olika sammanhang framfört kritik mot USA:s viseringsbestämmelser. Det finns inte anledning att nu ändra ståndpunkt, eftersom reglerna inte har förändrats så att de uppfyller demokratiska krav. Utskottet säger också att USA:s viseringsregler fått en utformning som är oss främmande. I utrikesutskottets betänkande anges att frågan inte skulle kommai ett bättre läge av att Sverige införde viseringstvång för amerikanska medborgare. Jag kan inte finna att något sådant krav framförts i den socialdemokratiska motionen. I den sägs endast att Sverige bör uppta förhandlingar med USA om att åstadkomma reciprocitet i denna fråga. I motionsyrkandet konkretiseras saken med att överläggningar bör syfta till ett upphävande av USA:s diskriminerande viseringsregler. Någon ändring i viseringsbestämmelserna för amerikanska medborgare är det alltså inte fråga om. Sverige har som bekant inga diskriminerande inslag i sina viseringsregler. Det är enligt min mening ett starkt intresse för de svenska medborgare som drabbas av diskrimineringen att en ändring kommer till stånd. Formellt sett är det givetvis så att ett land bestämmer över de lagregler som skall gälla på 87 landets territorium.

Det har framförts stark kritik från olika håll mot USA:s hållning i den här frågan, inte minst i USA. Jag vill också hänvisa till internationella författarorganisationen PEN och till Sveriges Författarförbund som framfört kritik mot USA:s viseringsbestämmelser. Sveriges Författarförbund har protesterat mot, som de uttalade, de förnedrande visumbestämmelserna. Jag anser att den svenska utrikesförvaltningen bör kunna ta upp denna fråga med USA:s utrikesdepartement vid lämplig tidpunkt.

Herr talman! Utskottets svar blir för varje år kortare och kortare. Vi kommer förmodligen att komma med en motion till nästa år igen, och det skall bli intressant att se vad utskottet lämnar för svar på den.

Herr talman! Det är riktigt att svaret i utskottets betänkande är kort. Det är ganska självklart, eftersom ingenting nytt har kommit fram i själva sakfrågan. Som redan har nämnts här, bör saken i så fall drivas inom USA.

Herr talman! Jag skall yrka bifall till reservationen. Jag finner att de viseringsregler som USA tillämpar här är diskriminerande. Det är ännu sämre om folk i det läget att de nödvändigtvis vill in i USA tvingas försöka få visum men inte vill erkänna sin politiska tillhörighet. Det är en mycket pinsam situation att vara i att handla oetiskt genom en felaktig deklaration. Att tvinga folk att göra så kan aldrig vara bra. Vi måste kunna förhandla med USA. Det kan inte vara rimligt att det inte skall gå att ta upp någon sorts förhandlingar, med hänsyn till de rättsliga regler som gäller mellan folken.
Herr talman! Det är självklart, och jag har också framfört det, att diskussionen skall föras i USA. Där förs den också, både i kongressen och utanför kongressen. Men på grund av att det här rör sig om en diskriminering och någonting som är oförenligt med åsiktsfriheten är det givet att det är en rättighet för ett annat land som är berört av frågan att ta upp den till diskussion och samtal.

I reservation 3 i socialutskottets betänkande 1 har vi påpekat nödvändigheten av att regeringen återkommer till riksdagen om förslag till ändringar när det gäller hem för särskild tillsyn enligt 12 § i LVU. Redan i mars 1987 kom Tor Svernes utredning om § 12-hemmen, de f.d. ungdomsvårdsskolorna. Den innehöll en svidande kritik mot det nuvarande sättet att ge vård och hjälp till de ungdomar som är mest svårbehandlade. Sverne konstaterar att det brustit i många av de förutsättningar på vilka den nya lagstiftningen bygger. Det är därför märkligt att utskottet i sina bedömningar hänvisar till att det var så sent som 1983 huvudmannaskapet övergick från staten till landstingen. Detta skäl i sig utgör inte något hinder för att göra ännu en ändring och överväga statligt huvudmannaskap igen, som vi har föreslagit. Utskottets majoritet hänvisar också till att en översyn av LVU för närvarande bereds inom regeringskansliet. Det betänkande som utgör underlag för departementets övervägande innehåller dock inte några förslag om ny reglering i LVU av vården vid hemmen för särskild tillsyn. Utskottets bedömningar vilar här på ett ganska tunt underlag med tanke på den hårda kritik som Tor Sverne gav uttryck för i sin utredning. De ungdomar som de handlar om är hårt belastade av brott och olika missbruk. § 12-hemmen är enda alternativet till fängelse. ”Svensk ungdomsvård är utsatt för en allvarlig social nedrustning. Antalet omhändertagna tonåringar har minskat katastrofalt. De får härja fritt i samhället”, sade Tor Sverne i en TT-intervju i samband med att utredningen presenterades. En av orsakerna till att allt färre ungdomar hamnar på § 12-hemmen är den höga toleransnivån inom socialtjänsten. När ungdomar inte tas om hand blir det tomma platser. Landsting och kommun ser då sin chans att skära ner platserna. Detta kallar Tor Sverne social nedrustning. Samtidigt visar utredningen att ett stort antal tonåringar i dag avvisas på grund av platsbrist. Det hela verkar inte särskilt logiskt! I dag har varje landsting ansvar för sina hem inom upptagningsområdena. Svernes utredning föreslår tre stora regioner i landet för att undanröja en del av problemen. Vi moderater menar att man bör överväga ett förnyat statligt huvudmannaskap. I utredningen pekas det på många nackdelar genom nuvarande huvudmannaskap. Tidigare fungerade samarbetet mellan de f.d. ungdomsvårdsskolorna bättre. Det fanns fler likvärdiga institutioner för de svåraste eleverna. I dag är halva Stockholms landsting hänvisat till en enda. I en intervju i utredningen framkommer att rektorer och personal på de f.d. ungdomsvårdsskolorna anser att statligt huvudmannaskap ger en för landet samlad bedömning och en bättre överblick av behoven, större sakkunskap och bättre kontakt mellan hemmen. Eftervården har verkligen blivit eftersatt. Många gånger har det berott på kommunens bristande ekonomiska resurser att något vårdavtal inte kommit till stånd. Det måste vara fel när den unges behov av trygghet skall vara beroende av kommunens möjlighet att medverka till eftervårdskontrakt. Ansvaret för eftervården har därför ofta i praktiken tagits över av § 12-hemmen. Anknytningen till socialförvaltningen har i många fall uteblivit. Med så stora brister som bevisligen finns går det inte heller att enbart göra som utskottets majoritet och hänvisa till socialstyrelsens utvärdering av socialtjänstlagen, som ju beräknas bli färdig först 1990. Eftersom utskottet i ett tidigare betänkande konstaterat att det nuvarande statsbidraget har negativa effekter för vården av dessa ungdomar, finns det alla skäl att den översynen skyndas på, åtminstone så pass att ett nytt förslag föreligger när bidragssystemet utgår under 1989. Vi har i en annan reservation i socialförsäkringsutskottets betänkande påpekat att legitimerade psykoterapeuter bör sortera under det allmänna försäkringssystemet. Vi vänder oss mot utskottets motivering. Det är en orimlig situation att endast ett fåtal människor får tillgång till denna typ av behandling. Det är precis denna utveckling som man befarade att vi skulle få vid införandet av Dagmarsystemet. Det har utgjort ett stort hinder för en positiv utveckling av psykoterapin. Vi kan därför inte ställa oss bakom utskottets skrivning, där man säger att sjukvårdshuvudmannen måste ta sitt ansvar och att ett förändrat ersättningssystem inte är aktuellt. När det gäller olycksfall eller kroppslig sjukdom är rehabilitering en självklarhet. Men när det gäller en psykisk kris är det nästan omöjligt att få psykoterapautisk behandling. Man måste då göra väldigt stora ekonomiska uppoffringar. Det hela ter sig ganska besynnerligt med tanke på att en redan nu stor grupp människor med psykosomatiska sjukdomar bara växer. I reservation 5, som gäller sexuella övergrepp mot barn, går man betydligt längre. Reservanterna uttalar sig mera konkret än vad utskottets majoritet gör i sin skrivning, där man med mera svepande formuleringar beskriver det som har sagts i tidigare betänkande om vad som är på gång. I reservationen föreslås en samverkansmodell med fasta rutiner för att ge underlag för både sociala och rättsliga åtgärder. Inte minst viktig är utbildningen av den personal som handlägger dessa ömtåliga ärenden. Den här utbildningen måste ske parallellt med att man bestämmer sig för en viss samverkansmodell. Moderatmotionen S0265, som också har behandlats av utskottet men som inte har föranlett någon reservation i det här läget, är i och för sig ganska viktig. Motionen handlar nämligen om hur socialtjänstlagen skall tolkas. Frågan är om det enligt socialtjänstlagen går att kombinera socialbidrag med krav på en viss behandling — det kan handla om olika kombinationer — för att socialbidrag skall utgå. Det här har blivit ett problem. Inte ens när det gäller rättspraxis har uttalandena varit så entydiga att man direkt har kunnat göra en tolkning. Det finns ganska olika tolkningar av detta, därför att social tjänstlagen förutsätter frivillighet. Det är alltså detta som har gett upphov till en konflikt. Utskottet anser att det behövs en genomgång och en analys av arbetsmetoderna i detta sammanhang ute i kommunerna. Det tycker vi är bra. Socialstyrelsen arbetar med detta. Därför har vi inte funnit någon anledning att reservera oss i frågan. Men det finns förmodligen anledning att återkomma till denna. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 5.

Herr talman! I mitt inlägg skall jag koncentrera mig på reservationerna 2, 4 och 5, som jag yrkar bifall till. Reservation 2 rör, som sagt, den psykoterapeutiska behandlingen. Utskottet säger i sin motivering att efterfrågan på psykoterapi är stor. Det förhåller sig faktiskt så, att efterfrågan på terapeuter och behovet av behandling är avsevärt större än tillgången på terapeuter. Tillgång till behandling har i dag i stort sett bara tre grupper: De som är så rika att de kan betala behandlingen själva, de som är så fattiga att socialvården får stå för kostnaden och de som är så friska att de kan vänta många år på att över huvud taget få någon behandling. Framtiden är i dag så osäker för psykoanalytiker att inga läkare vågar satsa på den utbildningen. Det är psykoanalytikerna som har huvudansvaret för utbildningen av landets psykoterapeuter. Därför blir det också en brist på psykoterapeuter. Redan när Dagmarsystemet infördes var riksdagen medveten om att det kunde leda till en minskad tillgång på psykoanalytiker. Farhågorna besannades. Riksdagen begärde därför i full enighet en utredning av hur stort behovet är och hur man på bästa sätt skall kunna tillgodose det behov som finns. Det råder inget tvivel om att Dagmarsystemet har fått en förödande effekt på tillgången på psykoterapi och psykoanalytisk behandling. I reservation 2 sägs det att den av riksdagen begärda utredningen måste påskyndas. Jag yrkar, som sagt, bifall till denna reservation. Reservation 4 handlar om tvångsomhändertagande av barn. 1982 piskade en liten extrem grupp upp en inflammerad debatt om vår lagstiftning för skydd av barn som vanvårdas, misshandlas och utsätts för sexuella övergrepp. Vår lag mot aga och tvångsomhändertagande av barn förhånades genom falsk statistik. Socialvårdare blev utsatta för en intensiv klappjakt. Sverige beskrevs i internationell press som barnens Gulag. En lång rad omhändertagandefall har sedan dess anmälts till Europadomstolen. De flesta av fallen har inte ens tagits upp för behandling utan har avskrivits direkt. I enstaka fall har det blivit fällande dom. Motiveringen har då inte gällt vår lagstiftning. Där har Europadomstolen inte haft några invändningar, utan fällande dom har rört lagens tillämpning i enskilda fall. Det är bra att Europadomstolen har granskat vår lagstiftning och att lagen har klarat den granskningen. Oroande är däremot upprepade signaler från olika håll om att tvångsingripanden i dag sker alltför sällan och ibland alltför sent. På grund av alla påhopp drar sig många socialsekreterare i det längsta för att också föreslå väl motiverade tvångsåtgärder. Hjälpen kommer för sent och barnen tar skada. Denna utveckling har bl.a. en rad ledande experter i barnoch ungdomspsykiatri pekat på. Det är viktigt att riksdagen nu slår fast att grundprincipen i den svenska lagstiftningen kommer att gälla även i framtiden — dvs. att barns behov har företräde när barns behov kommer i konflikt med de vuxnas. Socialtjänsten bör också i framtiden vara skyldig att ingripa, om ett omhändertagande är den enda möjligheten för att ett barn skall få nödvändig hjälp och vård. Insatserna skall naturligtvis syfta till en återförening med föräldrarna snarast där detta framstår som möjligt. Men socialnämnden skall också kunna hindra uppenbart skadliga flyttningar. Det är viktigt att socialvården tar ett större ansvar för ungdomar som har kommit snett. Socialtjänsten måste självfallet garanteras resurser, utbildning och forskning, så att man kan leva upp till ställda krav. Detta bör ges regeringen till känna. Därför yrkar jag bifall till reservation 4. Reservation 5 handlar om sexuella övergrepp mot barn. När jag började arbeta inom sjukvården i slutet av 50-talet var barnmisshandel ett i det närmaste okänt begrepp. Jag minns särskilt ett litet spädbarn med oklar diagnos som vi skickade hem från avdelningen efter att förgäves ha försökt utreda vilken konstig sjukdom som kunde ge upphov till blåmärken och skador på den lilla barnkroppen. Först i efterhand, när vi hade fått veta att modern misshandlat ett tidigare spädbarn till döds, gick det upp för oss att skador på små barn kan bero på misshandel. Sedan kom 60-talets debatt om barnmisshandel och därefter de omfattande utbildningsinsatserna under 70-talet. Lagen mot aga kom 1979. När man i dag inte fäster avseende vid att ett blåslaget barn kan vara misshandlat, handlar det i allmänhet inte om brist på kunskap. I stället avskärmar man sig, eftersom det är en så oerhört svår uppgift man ställs inför när man möter denna vetskap inom sjukvården, socialvården, skolan och rättsväsendet. När det gäller sexuella övergrepp mot barn lever alltför många kvar på den kunskapsnivå som gällde för all barnmisshandel på 50-talet. Sista tidens massmediabevakning har ånyo påmint oss om att barn utsätts för sexuella övergrepp och förnedring i tysthet i en utsträckning som många inte kunde drömma om. Detta är ett utomordentligt allvarligt problem, som folkpartiet har uppmärksammat i sin partimotion och som nu följs upp i en reservation. Där betonas vikten av utbildning, så att man lär sig känna igen dessa skador och vet hur de skall handläggas. Det behövs modeller för samverkan mellan sjukvård, socialvård och rättsväsende. Vi måste med stor skyndsamhet få en grundläggande principmodell fastställd över hela landet när det gäller sexuella övergrepp mot barn och särskilda regler när det gäller incestfall. Detta bör ges regeringen till känna, och jag yrkar därför bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg något beröra reservation 5, som gäller frågan om sexuella övergrepp mot barn. Den frågan har, som framgår av det socialutskottsbetänkande som nu behandlas, varit uppe flera gånger tidigare. Det förhållandet stryker under att det sexuella utnyttjandet av barn i vårt land alltjämt förekommer i stor omfattning, vilket också debatten i massmedia på senare tid har visat. Tyvärr visar uppräkningen av årtal i betänkandet att de åtgärder som riksdagen år efter år har efterlyst inte har varit tillräckliga. De formuleringar som utskottet nu gör är i stort ett eko av de föregående årens uttalanden. Att riksdagen upprepar detta år efter år och det ändå händer så litet är egentligen nedslående. Är det kanske så att ord, som är starka och beslutsamma, inte följs av handling från myndigheternas sida? Kommer detta års uttalande från utskottet än en gång att läggas till raden av resoluta och beslutsamma uttalanden utan att något egentligen sker, och vi får ta upp frågan 1989, 1990 och 1991? Man kan knappast tänka sig ett område där det är mer angeläget att gripa in i och förändra än just detta. Finns det något mer angeläget än detta, där ord och handling borde vara ett? Finns det något tillfälle då handlingsförlamning är mer malplacerad än här, då äldre människor med inflytande över små barn barbariskt utnyttjar dem sexuellt? Det måste rimligen uppfordra till omedelbart ingripande, och det på bred front, som information i förebyggande syfte. Vidare borde åtgärdsmodeller ha byggts upp och handlingsrutiner trampats upp, som nämns i reservationen. Att detta område är svårt och grannlaga, vilket alla är överens om, är inte något giltigt skäl, snarare tvärtom, för att frågan inte behandlas med största skyndsamhet. Den tål inte någon ytterligare förhalning. Den långa raden av utskottsyttranden i samma fråga talar sitt tydliga språk. Man kan fråga sig varför människor blir så upprörda över avslöjanden om sexuella övergrepp på barn. Den frågan kan förefalla retorisk, och svaret måste bli, att för varje sunt tänkande och kännande människa framstår det egoistiska, egocentriska och egotrippade utnyttjandet av en liten värnlös, beroende människa som barbariskt och bestialiskt. Men med tanke på de dokumentära avslöjanden av den internationella sexuella stormarknaden som har gjorts i TV och andra media vet vi att en tilltro till det sunt kännande och tänkande hos människan är en ganska bräcklig grund att bygga på. Vi vet i dag att denna hänsynslösa marknad, där människor är till salu, finns också i vårt land. Det räcker med att bläddra igenom några s.k. herrtidningar för att förvissa sig om det. Här kan allt fås för pengar. Det finns inte längre några känslomässiga gränsmarkeringar, som gör halt ens inför barnen. Allt är tillåtet. Vem kan för övrigt sätta upp gränshinder? Gamla tabun är fördomar, och vad man i njutningens namn vill kosta på sig anses vara den enskildes ensak. För den fördomsfrie och från gamla moraliska hämningar befriade öppnar sig tydligen vida fält för rekognoscering och exploatering. Thailand och Manila har sina filialer. Barnpornografins kolportörer finns på ganska nära håll. Återigen kan man hänvisa till herrtidningarnas breda sortiment. Det är då inte att undra på att tålamodet hos Handelsanställdas förbund brister. De vill göra rent hus med eländet på sina arbetsplatser. Det är en arbetsmiljöfråga så god som någon. Måttet rågades för de handelsanställda när tydligen också barnen blev lovligt byte. Ingvar Carlsson har lovat att de 400 000 arbetsmiljömässigt mest utsatta arbetsplatserna skall kartläggas och förbättras, och jag hoppas verkligen att de handelsanställda, som länge har fått stå ut med denna arbetsmiljöförstöring, kan påräkna statsministerns stöd. I vilket fall som helst är de nu på väg att ta rättvisan i egna händer. Det sägs att droppen urholkar stenen. Det gäller också de gränsstenar som en nedärvd moralkodex tillhandahöll. På en sådan sten kunde det stå ”Hit men inte längre”, som en manande påminnelse om att flera steg in på denna mark var förenade med livsfara, för andra eller för en själv. Man skall inte inbilla sig att den oförtröttliga förkunnelsen att allt är tillåtet, som vissa tidningar, videoband etc. tillhandahåller, inte har sin påverkan, särskilt som det inte tillräckligt ifrågasätts eller motsägs. Jag yrkar med detta bifall till reservation 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill inledningsvis säga att jag delar Ulla Tillanders indignation och upprördhet över de sexuella övergrepp som har förekommit och förekommer mot barn, men jag delar inte hennes uppfattning att utskottets majoritet inte tillgodoser de krav som ställs i motionen. Jag tycker att det görs en bra och rimlig redovisning av läget och en bra och rimlig bedömning av vad som kan göras nu, och det finns inte någon anledning att reservera sig mot detta. Jag skall ta upp en annan sak, och det är Inga Lantz motion om en riksminiminorm för socialbidrag, och jag inleder med att yrka bifall till reservation nr 1. Behovet av socialbidrag över huvud taget pekar på en stor brist i vårt samhälle. Det visar att det finns medborgare som samhället inte ger möjlighet att försörja sig själva på sitt arbete. Det kan vara förändringar i samhället, arbetslöshet, sjukdom, personlig olycka eller social olycka som ligger bakom det hela, men det är i vilket fall som helst fråga om ett samhällets misslyckande. Samhället kan inte undandra sig ansvaret för dessa människor. Det rimligaste är att alla medborgare generellt garanteras en dräglig levnadsstandard och att ett socialbidrag, en inkomstgaranti, införs för alla medborgare. I väntan på att man får ett sådant system, och i väntan på att behovet av ett sådant system minskar, krävs det kortsiktiga åtgärder. Det är sådana som vi efterlyser i vår motion och i vår reservation. Det är inte bara så att det kan vara svårt att försörja sig av egen kraft, utan samhällets bistånd, socialbidraget, bestäms också av var man bor. I alltför många fall, i alltför många kommuner ligger den nivå som kommunalpolitiker och samhället är beredda att solidariskt ställa upp med för lågt. Bidraget ligger under existensminimum. För att komma bort från dessa orättvisor menar vi att riksdagen bör uttala sig för införandet av en riksminiminivå. Det skall vara med tonvikt på miniminivå. Frågan har debatterats i många omgångar tidigare, och farhågor har funnits för att införandet av en riksnivå skulle kunna utgöra ett slags maximinivå, en nivå som snåla kommuner skulle stanna vid och inte betala högre bidrag. Vi vill undvika detta. Kommunerna skall garantera en dräglig levnadsstandard, sedan får individuella bedömningar avgöra hur mycket över denna nivå ett bidrag skall ligga. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vad sägas skall är redan sagt angående reservation nr 5. Skrivningen i denna är starkare än utskottets. Jag anser det nödvändigt att uttrycka sig så starkt som möjligt i denna allvarliga och angelägna fråga om sexuella övergrepp mot barn. Jag vill också markera miljöpartiets inställning till reservation nr 2. Bistånd till psykoterapeutisk behandling. Egentligen hade vi velat stödja reservationen, men den innehåller följande förslag till utskottsuttalande: ”Utskottet anser att Dagmarsystemet utgör ett stort hinder för en positiv utveckling av psykoterapi och psykoanalys.” På denna formulering ville vi inte ställa upp. I stället kommer vi under allmänna motionstiden att arbeta för att patientbehandling hos legitimerad psykoterapeut ersätts från försäkringskassan på samma sätt som annan sjukvård. Psykoterapeuterna behövs i vården, och deras utbildning och verksamhet skall stöttas. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 5, som jag först talade om. I övrigt stöder jag utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Sedan skall jag kommentera några motioner och de reservationer som fogats till betänkandet. Jag börjar med en motion av Inga Lantz, om en riksnorm för socialbidragens miniminivå. I dag är det, som Rolf Nilson mycket riktigt talade om, kommunerna som bestämmer denna norm. Enligt socialtjänstlagen har alla rätt till en skälig levnadsnivå. Det är socialnämnderna runt om i våra kommuner som sedan fastställer olika normer. De är enbart vägledande. Det skall göras en individuell bedömning. Utskottet har tidigare uttalat sig om denna fråga och funnit att skillnaderna mellan socialbidragsnormerna har varit alltför stora. Sedan dess har en hel del hänt. Regeringsrättsdomar har uttalat att existensminimum bör vara vägledande. Ytterligare erfarenheter kan hämtas från konsumentverkets hushållsbudgetar. Dessutom har socialstyrelsens allmänna råd kommit. Detta har påverkat kommunerna på många olika sätt. Vi har fått en högre och jämnare normnivå. Men inte tillräckligt hög och inte tillräckligt jämn, vilket också står i utskottets yttrande. Vi har fått enhetligare normer. Tidigare hade väldigt många kommuner två normer. Nu har de flesta bara en norm. De har gått över till ett bruttonormsystem, vilket innebär att man stärker den enskildes möjligheter att föra ett självständigt liv. Det är också viktigt. I många kommuner har man dessutom övergått till s.k. SOFT-hantering, dvs. förenklad hantering där man skiljer ekonomisk hantering från övrigt socialt behandlingsarbete. Det är också i enlighet med de intentioner som fanns då socialtjänstlagen kom till. Vi säger från utskottet att socialstyrelsen noga skall följa utvecklingen, och utvecklingen går onekligen i rätt riktning. Jag yrkar därför avslag på reservation 1. Det slår mig att motion 222 av Marianne Carlström och Birthe Sörestedt talar om en sak, medan den reservation som skrivits med anledning av denna motion faktiskt talar om en annan. Båda handlar om psykoterapi. Men motionärerna vill ha ett klargörande mellan huvudmännen, det går hela motionen ut på. Reservationen tar upp exakt samma saker som behandlades i riksdagen i våras, efter ett betänkande i socialförsäkringsutskottet, nämligen kritiken mot Dagmarsystemet, socialförsäkringssystemet och rekryteringen. Jag kan bara hänvisa till det som sades då. Det är inte aktuellt med någon ändring av socialförsäkringssystemet. Jag kan inte heller, precis som miljöpartiet antydde, se att det är Dagmarsystemet som lägger hinder i vägen här. Utskottet uttalar att vi anser det viktigt att följa frågorna om rekrytering och att insatser görs. Det pågår en utredning inom regeringskansliet. Dessutom pekade Gertrud Sigurdsen i januari månad på — detta kommenteras av socialförsäkringsutskottet — att det hade skett en ganska kraftig ökning av antalet psykoterapeuter bara på ett år, med 250 upp till 1 100. Jag yrkar alltså avslag även på denna reservation. Motion 208 rör §-12-hemmen. Utskottet uttalar oro, precis som i reservationen, över utvecklingen för §-12-hemmen. JO har pekat på resursbristen, förmåga att upprätthålla kompetens, brister i kontinuiteten av vården osv. Den springande punkten tror jag här är statsbidragssystemet. Det finns mycket gott i de ändringar av statsbidragssystemet som gjordes vid ingången av 1986. Principerna ställer jag upp på helt. Men för den här lilla gruppen av de värst utsatta ungdomarna, det kan man läsa i JO:s rapport, har dessa ändringar varit negativa. Det pågår alltså en översyn av statsbidragssystemet. Huvudmannaskapsfrågan kan jag inte se är aktuell i detta läge. Man kan göra som vid en del andra verksamheter, bl.a. vid åtgärder för narkotikamissbrukare, att flera landstingsområden samarbetar över landstingsgränserna när det gäller att skapa resurser för denna lilla, men naturligtvis viktiga, grupp ungdomar. Jag yrkar alltså avslag även på reservation 3. Jag kan inte se så stora skillnader egentligen mellan yttrandet från utskottet och det som anges i den reservation som avgivits med anledning av Bengt Westerbergs motion om tvångsomhändertagande av barn. Frågan har varit föremål för behandling dels i socialberedningen, Barns behov och föräldrars rätt, dels i Tor Svernes översyn. Där tas de saker upp som finns i reservationen. Ärendet är för tillfället under beredning, det gäller frågan om skadliga förflyttningar, barnens rätt osv. Dessutom tror institutionen att de får behålla sina resurser. Det har med det jag sade tidigare om statsbidragen att göra, men det gäller också översynen av LVU och socialstyrelsens genomgång av socialtjänstlagen. Jag yrkar avslag även på den fjärde reservationen. Reservation 5 rörande sexuella övergrepp mot barn har inte varit med tidigare. Jag tycker att utskottets skrivning är bra. Det är viktigt med en stark skrivning och jag vill citera ur den: ”Förekomsten av sexuella övergrepp mot barn är helt oacceptabel för samhället. Utskottet vill därför starkt understryka vikten av att berörda myndigheter med kraft agerar för att förebygga sexuellt utnyttjande av barn och för att behandling och hjälp ges de drabbade familjerna. Insatserna måste sättas in skyndsamt och på en bred front.” Sedan tas det upp ett resonemang om alla dem som är berörda vid handläggningen av dessa ärenden, nämligen socialtjänsten, skolan, hälsooch sjukvården och rättsväsendet. Under ett antal år har det pågått ett arbete med olika samverkansmodeller. Det arbete som pågår och som följs av en arbetsgrupp vid BRÅ -— det gäller bl.a. Eskilstunamodellen och Östgötamodellen — skall redovisas vid årsskiftet. Vi är nu i november månad, och det vore rimligt att avvakta denna rapport och beredningen av vad som kan komma fram i rapporten innan vi klart uttalar exakt vad vi vill göra. Här har alltså pågått ett arbete, och det skall vi naturligtvis dra nytta av. Jag yrkar avslag även på reservation 5. Jag kan inte se att det sakligt sett finns någon skillnad mellan utskottsmajoritetens mening och reservanternas. Jag skall helt kort kommentera motion 244 av Margareta Persson och Margareta Palmqvist. De vill ha ett tillägg till 6 § i socialtjänstlagen att ekonomisk prövning inte skall göras vid behov av bistånd som baseras på andra orsaker än behov av ekonomisk hjälp, och de tar upp exemplet färdtjänst. Anledningen till att motionärerna tar upp denna fråga är ett par domar i regeringsrätten för rätt länge sedan. Denna fråga är föremål för debatt, och jag läste nyligen en artikel av Bagger-Sjöbäck som tar upp problemet. Också socialberedningen har behandlat problemet och faktiskt föreslagit en förändring av 6 § socialtjänstlagen i ungefär den riktning som motionärerna önskar. Utskottet uttalar att det är angeläget att denna fråga klarläggs i socialberedningen och att de oklarheter som onekligen finns undanröjs.

Herr talman! Först vill jag rikta mig till Jan Andersson. Han påpekar att reservation 2 inte har med motionen att göra. Nej, men vad vi vänder oss mot i reservation 2 är utskottets motivering, vid behandling av motionen. Vi kan inte ställa oss bakom utskottets motivering som talar om att sjukvårdshuvudmännen måste ta sitt ansvar och bygga upp verksamheten och att det inte finns anledning till ändringar i sjukförsäkringens ersättningssystem. Det betyder att man förlitar sig på att sjukvårdshuvudmännen skall bestämma vilken sjukvård patienterna behöver, medan vi anser att det är patienten själv som skall avgöra detta. Det råder i dag stor brist på psykoterapeuter. Det är alltså utskottets motivering vi inte kan ställa oss bakom, och det är helt i sin ordning att reservera sig härvidlag. Reservation 3 behandlar hem för särskild tillsyn. Utvecklingen vad gäller dessa hem har gått väldigt segt. Jag sade tidigare att JO Svernes utredning kom i mars 1977 och var mycket alarmerande. Och visst är det så, Jan Andersson, att statsbidraget till en del orsakar alla dessa problem. Vården i dessa hem kostar ungefär 1 000 kr. om dagen och då gör man svårigheter så att eftervården försämras. Visst är det så! Men man skall inte behöva dra på detta hur länge som helst, ända till 1990, och vänta på bl.a. socialstyrelsens utvärdering. Denna fråga är mycket viktig. Vad det handlar om är endast 24 hem i hela landet. Det är inte alls varje landsting som har ett sådant hem, utan det gäller 24 hem och några hundratal ungdomar. Dessa ungdomar är de absolut svårast belastade. Alternativet för dem är fängelse, inte bara något år utan kanske hela livet. Vi anser att detta är ett viktigt område. Är det någon gång man måste ställa upp med alla resurser så är det ju när det gäller dem som har det allra svårast. Många som läser Svernes utredning kanske inte tänker på att det handlar om endast ett fåtal hem och något hundratal ungdomar. Jag har faktiskt läst hela utredningen, där det redovisas att man faktiskt avvisar många som verkligen skulle behöva hjälp. Man kan då fråga sig vad det blir av dessa ungdomar. Med anledning av att utskottet har ett tunt underlag för att avslå motionen har vi reserverat oss. Det är många delar i Svernes utredning, och man bör läsa hela utredningen för att få ett grepp om denna fråga.
Herr talman! Jan Andersson har rätt i att det har skett förbättringar. En förenklad handledning är bra. Det avlastar socialarbetarna från uppgifter som är rutinartade och inte speciellt stimulerande och som dessutom ofta är förnedrande och kränkande för klienterna. Utskottsmajoriteten delar i stort vår bedömning och vår beskrivning av läget. Det är fortfarande alltför stora skillnader mellan socialbidragsnormerna i olika kommuner och det är fortfarande i alltför många kommuner som normerna ligger under existensminimum. Så långt är vi överens. Men utskottsmajoriteten och vi reservanter går i sär i vår bedömning på en viktig punkt: Majoriteten förväntar sig att problemet skall lösa sig successivt av sig självt. Den tilliten till framtiden och den goda utvecklingen har inte vi.
Herr talman! Först något om reservation 2. Av Jan Anderssons inlägg kunde man få den missuppfattningen att vi stöder motionen, men det är som sagt motiveringen vi reserverar oss emot. Så till reservation 4 om tvångsomhändertagande av barn. Det råder inga tvivel om att många inom socialtjänsten i dag känner en handlingsförlamning när det gäller att ingripa när barn far verkligt illa. Man har blivit osäker och fått felaktiga signaler genom den debatt som har förts och genom de skriverier som förekommit, som inte är sakliga och som inte överensstämmer med verkligheten. Detta gäller också den första utredningen som Tord Sverne har fått bearbeta. Det vore bra om socialsekreterarna snabbt kunde få besked på de punkter som tas upp i reservationen om att riksdagen inte tänker ändra sig utan att lagen ligger fast och att man kan handla med kraft i framtiden och veta att riksdagen står bakom.
Herr talman! När det gäller reservation 5 kan man hålla med Jan Andersson om att det inte skiljer så mycket i sak, men det skiljer i intensitet mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Man saknar otåligheten i majoritetsskrivningen. Vad vi vill ha i reservation 5 är ett tillkännagivande till regeringen. Med det vill vi understryka att det inte längre räcker med ord utan att det också krävs handling. Tyvärr har socialdemokraterna och vpk i utskottet inte ställt sig bakom ett tillkännagivande. Därmed upprepar man samma till intet förpliktande uttalande som tidigare.

Herr talman! Ulla Tillander sade nästan vad jag tänkte säga. När det gäller sexuella övergrepp mot barn gör riksdagen på mig ett intryck av ord, ord, ord. Det tar lång tid att åstadkomma beslut och handling. Vi kan inte vänta längre — här finns inga tidsmarginaler. Det är anledningen till mitt stöd för reservationen. Det måste bli ett så stort tryck i den här frågan att något händer, för barnens skull.
Herr talman! När det gäller reservation 2 vill jag till Ingrid Hemmingsson säga att vi om vårdavtalen och Dagmaröverenskommelsen har skrivit att vi inte ser några problem när det gäller Dagmarsystemet — det är fullt möjligt för sjukvårdshuvudmannen att träffa överenskommelser så att man kan bedriva den verksamheten, och det ingår i sjukvårdshuvudmannens ansvar. När det gäller huvudmannaskapsfrågan är bilden inte riktigt entydig. Ingrid Hemmingsson sade att vissa hem får avvisa ungdomar på grund av att man inte har möjlighet att ta emot dem. Jag kommer själv från Skåne, och där är det faktiskt så att Ryagården håller på att få lägga ned sin verksamhet på grund av att man inte har tillräckligt med ungdomar med sådana problem. Jag tror personligen att detta har med statsbidragssystemets förändring att göra, men låt oss avvakta utredningen kring statsbidragen för att få klarhet i om det är så. Huvudmannaskapsfrågan kan inte rimligen vara det primära — jag sade det tidigare; det finns möjlighet att samarbeta över landstingsgränserna. Ingrid Ronne-Björkqvist hävdade att riksdagen på grund av en pressdebatt skulle tillkännage för regeringen eller att regeringen snabbt skulle tillkännage att de principer som gäller för omhändertagande av barn fortfarande gäller. Det tycker jag är något underligt. Det är självklart att de principer som gäller gäller. De är fastlagda. Det finns såvitt jag har kunnat se ingenting som tyder på att de principerna skulle ha förändrats. Det är riktigt att det har pågått en pressdebatt, men det är inte detsamma som att principerna skulle ha ändrats. När det gäller sexuella övergrepp mot barn hävdar jag fortfarande att det egentligen inte är någon skillnad mellan vad reservanterna skriver och vad utskottsmajoriteten skriver. Det är rimligt att de samverkansmodeller som har prövats får utvärderas, särskilt som de skall redovisas vid årsskiftet. Vi vet att saker och ting är på gång inom en nära framtid, inte minst på lagstiftningsområdet, så visst händer det någonting! Man skulle av den argumentering som här har förts kunna tro att så inte är fallet.
Herr talman! Det är riktigt, som Jan Andersson säger, att det finns hem som hotas av nedläggning därför att det inte finns tillräckligt med ungdomar. Vissa socjorgärsyrosor Men det beror inte på att behoven inte finns, utan det beror på att socialtjänsten är ganska restriktiv och har låtit ungdomar så att säga gå runt i systemet. Det verifieras i utredningen; det påpekas där på flera ställen. Det är det som är problemet. Jag håller med Jan Andersson om att statsbidragsreglerna är en stor bov i det här dramat, men de skall ju upphöra att gälla med utgången av 1989. Det är i så fall mycket bråttom att lösa problemen med de här hemmen som inte fungerar särskilt bra. Det gäller samarbetet mellan hemmen, det gäller kunskapen — det skall vara särskild kunskap hos personalen, eftersom det handlar om särskild tillsyn — och det gäller eftervården, som är det stora problemet. Det hjälper ju inte om ungdomar kommer till ett sådant här hem, om man sedan inte följer upp det med eftervård. Man kan av utredningen ganska klart utläsa att det är där det inte fungerar. Det behövs vidare en översikt över det totala behovet i landet. Tittar man på de intervjuer som har gjorts bland rektorer och övrig personal på de här skolorna, finner man att det är ganska entydigt att man måste jämföra det gamla huvudmannaskapet med det nya. Det är därför vi har sagt att man bör överväga att återgå till det gamla. Jag tycker att man borde se över den delen också. Många av störningarna och problemen handlar tydligen om att samarbetet inte fungerar. Det påpekas också en annan sak: inom socialförvaltningen byts det personal i ganska stor utsträckning. Allt detta har en negativ inverkan på eftervården. I alla de här övervägandena måste därför möjligheten finnas med att återgå till det gamla huvudmannaskapet där socialstyrelsen var huvudman, eftersom det här gäller 24 hem i hela landet med några hundratal ungdomar.
Herr talman! Det är naturligtvis inte pressdebatten i sig som har givit signaler till socialvården om att lagen eventuellt kommer att ändras. Men det är inget tvivel om att det till stor del var pressdebatten som gjorde att socialberedningen fick i uppdrag att utreda om det behövdes förändringar av lagen om tvångsomhändertagande av barn. I betänkandet om barns behov och föräldrars rätt kom man med ordentliga förslag till förändringar, som många av oss upplevde som uttalade försämringar av barns trygghet, och sedan tillsattes Tor Svernes utredning, som kommit med ytterligare synpunkter. Det gör att socialvårdarna naturligtvis frågar sig: Vad kommer att gälla i framtiden? Det är det som är av intresse för dem i deras agerande i dag.
Herr talman! Frågan om åtgärder mot sexuella övergrepp på barn har behandlats i betänkanden från socialutskottet åren 1984 87, 1987/88 och nu återigen hösten 1988. Det har gjorts ungefär samma uttalanden varje gång, så nu, Jan Andersson, är det, i varje fall enligt vår uppfattning, dags för ett tillkännagivande till regeringen för att därmed understryka behovet av snabba och kraftfulla åtgärder.
Herr talman! Statligt huvudmannaskap tror jag inte löser de problem som Ingrid Hemmingsson pekar på. Problemet med § 12-hemmen är att de är fellokaliserade — i Skåne finns ett överskott av § 12-hem, medan det däremot finns ett underskott av dem i andra delar av landet. Det tror jag personligen har att göra med — och kommer att ha det — den bristande eftervården. Vare sig det är fråga om § 12-hem eller andra hem bör hemmen inte ligga alltför långt från hemorten för att uppföljningen på hemmaplan skall bli någorlunda bra. Jag tror inte att ett statligt huvudmannaskap skulle lösa det problemet. Jag tycker, Ingrid Ronne-Björkqvist, att det var en mycket klar markering man gjorde när man efter socialberedningens förslag tillsatte en särskild utredare. Det borde, också för socialsekreterare, vara en mycket klar markering av vilken inställning man hade till det förslaget. För Ulla Tillander, som talade om snabba åtgärder, vill jag bara upprepa: Vid årsskiftet kommer BRÅ:s rapport — den bör rimligtvis behandla olika samverkansmodeller, som ni skriver om i er reservation. Låt oss avvakta det — det är inte långt till årsskiftet. Det kommer lagstiftningsförslag också på det här området.

Herr talman! Få produkter har givit vårt land så gott anseende som det glas som sedan nästan hundra år tillbaka tillverkas i framför allt Småland. Varje år besöks också Glasriket av turister från hela världen. Många av dem som kommer på besök är ättlingar till utvandrare just ifrån dessa trakter där glastillverkningen har spelat och spelar en stor roll. Det svenska glaset har alltid varit av mycket hög kvalitet med avseende på såväl konstnärlig utformning som material och tillverkning. Det finns alltså starka skäl för att inom ett museums ram samla och bevara de oskattbara värden som finns inom den svenska glasproduktionen. Smålands museum i Växjö förfogar över en av de största museiglassamlingarna i världen. Insamlingarna påbörjades redan på 1930-talet. Från början inriktade man sig på att vara rikstäckande. Det har ju förekommit glastillverkning även på andra håll än i Småland, i det s.k. Glasriket. Under de decennier som gått har museets samlingar utökats för varje år. Nu finns det starka önskemål om ett självständigt glasmuseum där man skulle kunna visa den svenska glashanteringen, dess historia och den rikhaltiga produktionen. Att ett museum av denna karaktär har ett riksintresse torde vara fullkomligt glasklart. Nu behövs tillskott av statliga resurser för att bygga upp ett sådant självständigt museum. Jag vill med anledning av det jag sagt yrka bifall till reservation 1 som fogats till kulturutskottets betänkande om vissa museifrågor. Jag vill också ta upp reservation 2 som gäller ett annat musuem som vpk har motionerat om, nämligen ett marint akvarium och museum som skulle ha till uppgift att skildra miljönaturresurserna i Östersjön. Det finns sedan många år långt framskridna planer på ett sådant museum i Oxelösund. Ett sådant museum skulle vara betydelsefullt ur många aspekter, inte minst för att förmedla forskningsresurser. Detta är ganska klart. Det är också uttalat att man i Oxelösund och Sörmland är beredd att ta ett stort ekonomiskt ansvar för att få i gång ett museum av detta slag. Men resurser för att genomföra byggnation saknas. Här krävs att staten går in och tar sin del av ansvaret. Jag vill yrka bifall till reservation 2 som fogats till kulturutskottets betänkande rörande vissa museifrågor.

Herr talman! För bara något mer än ett år sedan behandlade riksdagen de centrala museernas uppgifter och ansvar för museiväsendet i Sverige. Detta skedde med anledning av regeringens proposition. De riktlinjer vi då tog ställning till innebar bl.a. att fem centrala museer blev vad som kom att kallas ansvarsmuseer. Det var på konstområdet statens konstmuseer, på det naturhistoriska området naturhistoriska riksmuseet och när det gäller kulturhistoria historiska museet, Nordiska museet och etnografiska museet, som i dag också heter folkens museum. De fem ansvarsmuseerna fick särskilda resurstillskott för dessa sina uppgifter genom beslutet i riksdagen. Samtidigt avsattes 5,1 milj.kr. för utvecklingsverksamhet inom museiområdet för att användas i samråd mellan kulturrådet och museerna. Samtidigt tog riksdagen ställning till ett flertal förslag om nya museer, varav vi känner igen några även i detta betänkande. Riksdagen beslöt att det för närvarande inte bör inrättas flera centralmuseer. Inte heller ansåg riksdagen att det fanns skäl vare sig för riksdagen eller för regeringen att uttala sig för om ett museum har större eller mindre riksintresse. Det här skall inte ses som tecken på att vi för all framtid har låst fast museistrukturen i den form den nu har. Tvärtom är det troligt att det i ett längre perspektiv kommer att finnas omständigheter som kan påverka även den statliga museistrukturen. Riksdagsbeslutet förra våren med anledning av regeringens proposition om de centrala museernas uppgifter och ansvar fattades utan någon reservation i det avsnitt som jag här har redogjort för. Det fanns alltså för ett år sedan ingen i utskottet och inget parti i riksdagen som ansåg att vi nu borde inrätta fler centralmuseer. Ingen tyckte heller att vi borde säga att det ena museet hade stort riksintresse och det andra mindre. I några av de motioner som behandlas i kulturutskottets betänkande 1 tas frågan om statsbidrag till byggande av nya museer upp . Sådant anordningsbidrag kan lämnas med den viktiga reservationen: i mån av tillgång på medel. Som framgår av den redovisning utskottet gör är, inte helt överraskande, efterfrågan på dessa medel långt större än tillgången. Därför finns det flera kulturpolitiska angelägna projekt som det saknas statliga resurser till. Troligen har museibyggnader och teaterbyggnader, enligt de bestämmelser som gäller vid fördelning av medlen, svårt att hävda sig i konkurrens med andra angelägna lokalbehov. Två reservationer har fogats till detta betänkande. Båda reservationerna är skrivna av vpk. Den första rör Växjö glasmuseum. Vpk är nu berett att göra avsteg från de från förra året godtagna principerna. Utskottsmajoriteten är av annan uppfattning, utan att för den skull på något sätt nedvärdera den stora tillgång som Växjö glasmuseum utgör i det svenska museilivet. Jag tror att man utan förbehåll kan hålla med om de positiva omdömen som i det förra inlägget lämnades om glasmuseet i Växjö. Enligt reservation 2 finns det, enligt vpk, anledning att tillstyrka förslagen i en vpk-motion om ett marint akvarium och museum. På s. 5-7 i utskottsbetänkandet beskrivs ingående vad som sedan flera år tillbaka är på gång på detta område i Östersjölandskapen, framför allt i Oxelösund och i övriga Södermanland med medverkan bl.a. av naturhistoriska riksmuseet som ansvarsmuseum. Man kan därför påstå att vpk-förslaget med råge har tillgodosetts, även om vpk inte visste om det och inte heller nu vill inse det. För övrigt vill jag varmt rekommendera utskottets betänkande till allmän läsning, eftersom det där finns mycket att inhämta om planer och utvecklingsarbete på ett framtida mycket spännande område, nämligen det museala. Jag vill yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall göra en grön markering i museifrågan, nämligen om ett Östersjömuseum. Svenskarnas medvetenhet om den överhängande globala och regionala krisen har ökat avsevärt under den senaste tiden. Särskilt barn och ungdomar kräver nu frankt och utan omsvep att vi politiker vidtar verksamma och konkreta åtgärder för att stoppa miljöförstörelsen. Från kulturpolitisk synpunkt krävs det emellertid dessutom en mentalitetsförändring, nämligen i fråga om hela synen på naturen. Det gäller att skapa respekt för naturen, att ändra synen på vårt umgänge med naturen, eller att åtminstone minska distansen till naturen. Ett led i en sådan förändring kan inrättandet av museer på det ekologiska området vara. Statens kulturråd betecknar denna museiutveckling som ekologisk kunskapsspridning, vilket innebär en belysning av hur natur och kultur samspelat och samspelar i framväxten av människans totala livsmiljö och livsvillkor. I motionerna Kr304 och Kr306, som behandlas i betänkandet, ges uttryck åt denna inställning i fråga om projektet och frågan om ett Östersjömuseum, vilket man har föreslagit skall placeras i Oxelösund. Vi i miljöpartiet de gröna beklagar att det inte har varit möjligt att skapa majoritet för dessa intentioner och motioner i utskottet. Jag gör nu denna markering, eftersom inte heller miljöpartiet de gröna av budgetmässiga skäl har varit berett att reservera sig i denna fråga till förmån för motionerna. Jag vill dock på det här sättet markera vår positiva syn på intentionerna. Vi hoppas att vi när denna fråga nästa gång kommer upp, vilket den med säkerhet kommer att göra, kan ge inrättandet av ett Östersjömuseum ett substantiellt stöd.